Herr talman! Även med risk att göra mig skyldig till upprepningar måste jag med några ord bemöta försvarsministerns synpunkter. När jag gör gällande att det som hände i oktober var en överraskning, skulle det vara felaktigt enligt försvarsministern. Vi hävdar att det var en Ööverraskning inte bara för oss utan också för i varje fall flertalet socialdemokratiska ledamöter av utredningen. Att förslaget kom som en överraskning framgår av att ingen i försvarsutredningen visste vad det skulle innebära. Det första man var tvungen att göra var att hos experterna begära att få klarhet om vilka konsekvenser som det skulle föra med sig. Vidare påstår försvarsministern att vi borde ha begripit att ett sådant förslag skulle komma att framläggas bl.a. därför att man förra året frös inne 350 miljoner kronor som var utlovade åt försvaret. Jag vill erinra om att statsutskottet vid frågans behandling förra året mycket bestämt underströk, att de 350 miljonerna snarast möjligt skulle återföras till försvaret, eftersom försvaret annars skulle förorsakas planeringssvårigheter. Nu tänker man baka in de här pengarna i de blivande försvarsramarna. Det är alltså inte längre fråga om någon återföring. Sedan sade försvarsministern att han vädjat till högerpartiet att vara berett att diskutera realistiska förslag. Av mitt anförande för några timmar sedan framgick, att vi är beredda att göra detta. Vi är fortfarande beredda att diskutera realistiska förslag, men vi anser att det förslag som framlades i höstas inte är ett sådant förslag. Vidare påstod försvarsministern, att högern bröt med oppositionen i övrigt. Det gjorde vi inte. Det kan inte sägas innebära en brytning om man vidhåller ett alternativ som oppositionen var överens om att ha som underlag i höstas. Det är detta alternativ som vi också håller fast vid i år. Försvarsministern sade att vi inte ens är villiga att diskutera och att vi radikalt har ändrat ståndpunkt. Vem har radikalt ändrat ståndpunkt?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 Det är nog litet för tidigt att komma med ett sådant påstående; det framgår icke av direktiven för de begärda utredningarna, ty vi har varit överens om att de utredningsalternativ som vi begärt av överbefälhavaren inte innebär något ställningstagande utan att de skall utgöra underlag för de beslut som vi skall fatta i höst. Jag tror inte man skall jubla för tidigt över förment splittring inom oppositionen. Årets beslut bryter mot de grundtankar vi var överens om — det vidhåller jag — och jag skall läsa upp två meningar ur försvarsutredningens enhälliga betänkande. »Försvarskommittén vill erinra om vikten av att kostnadsramen inte rubbas med hänsyn till skiftande tendenser i det utrikesoch militärpolitiska läget. — — — De grundläggande principerna om försvarets utformning på längre sikt bör respekteras oavsett om avspänning eller tilltagande motsättningar tillfälligt sätter sin prägel på den utrikespolitiska situationen.» Vad har hänt som gör att detta inte längre är dagens sanning? Vi har inte motsatt oss att diskutera hur planeringsoch anskaffningsnivån skall bringas i överensstämmelse med varandra. Försvarsministern har alldeles rätt i att man inte i längden — men möjligen under en kort tid — kan arbeta med en planeringsnivå som ligger högre än anskaffningsnivån. Detta leder till en orimlig splittring. Det finns två alternativ: antingen en höjning av anskaffningsnivån upp till planeringsnivån eller en sänkning av planeringsnivån ned till anskaffningsnivån. Vad har man nu gjort? Jo, man har först sänkt anskaffningsnivån med 400—500 miljoner kronor och sedan anpassat planeringsnivån därefter. Då är det inte så märkvärdigt att konsekvenserna blir de som vi nu kritiserar och vilka utlandet är medvetet om, vad vi än står och säger eller förtiger här i kammaren. Jag har inte i och för sig kritiserat socialdemokratin för att den fattar politiska beslut — det gör alla partier, det skall de också göra, och det står det dem fritt att göra — men vad jag kritiserat är att sådana politiskt betingade beslut ges sken av att vara sakligt grundade. Man åberopade ekonomin och det utrikespolitiska läget, men de motiven är i detta sammanhang icke bärande och det är detta jag har framhållit. Försvarsministern framhöll slutligen att vi hittills haft ett försvar som motsvarat det behov vår nationella säkerhet kräver. Är detta behov, herr försvarsminister, mindre i dag än tidigare och i så fall varför?

Herr talman! Försvarsministern sade med anledning av vad som hände den där oktoberdagen i fjol att överraskningen inte kan ha varit så stor eftersom vi haft flera föredragningar i ärendet. Herr statsråd! Den största överraskningen var att det dröjde från januari 1965 till oktober 1966, d.v.s. mer än ett och ett halvt år, innan denna tanke framfördes. Då kom den så abrupt att alla gjorde samma iakttagelse som den herr Bohman refererade, nämligen att de allra mest överraskade var de socialdemokratiska ledamöterna i försvarsutredningen. Vidare vill jag säga att våra förslag till besparingar inom civilförsvaret tar sikte dels på vissa byggnadsarbeten av olika slag, dels på frivillig utbildning som skulle igångsättas under nästa budgetår. Detta innebär inte någon ändrad avvägning, utan det innebär att vi tagit en viss hänsyn till de motiv som finansministern och hela regeringen haft när man infört investeringsavgift på vissa byggnadsarbeten. Det var med hänsyn härtill som vi ansåg att vi kunde göra denna besparing under ett år. Statsrådet säger vidare, att det var onödigt av oss att motionera beträffande planeringsnivån. Men vilket läge förelåg?

När vi då konstaterar, att det sitter en försvarsutredning som har fullmakt att helt förutsättningslöst lägga fram ett förslag för dessa år, var det väl på sin plats att vi fäste riksdagens uppmärksamhet på det lämpliga i att icke låsa sig på en punkt, där man ändå inte är säker på tolkningen. Jag hänvisar till vad statsutskottet skrivit på denna punkt och konstaterar den radikala förbättring som skett på vägen från propositionen till utskottsutlåtandet. Min blygsamhet förbjuder mig att tala om i vad mån vår motion har bidragit härtill, men jag kan inte hjälpa att jag tror att den har spelat en viss roll. Det var mer än väl på tiden, att statsrådet nu tog upp resonemanget om ytförsvar och invasionsförsvar. Jag är glad åt att jag förde denna sak på tal. Detta visar nämligen att statsrådets tankar nu är inne på helt andra banor än de hittills gått i. Detta är den verkliga brytningen: ett uppehållande försvar med konsekvenser för gränsförsvaret, som allmänheten i god tid måste vara underrättad om. Detta är en försvarsplanering av helt annat slag än den vi hittills haft. Jag sätter stort värde på att statsrådet nu så energiskt betonar, att vi inte är framme vid några lösningar utan att endast överväganden bör göras. Och visst kan vi göra överväganden.

Herr talman! Får jag sedan till sist bara säga, att det beträffande atompolitiken var ganska onödigt att försvarsministern drog upp sådana perspektiv som här nyss. Vi är ense om att för närvarande ingenting i den vägen bör göras. Det har herr Eliasson i Sundborn sagt, och jag instämmer i det. Men då är det rätt väsentligt att regeringen närstående personer icke uttalar en helt annan mening, nämligen att vi nu definitivt bör besluta att frågan om atomvapen över huvud taget inte skall övervägas. Handlingsfrihet bör alltjämt hävdas.
Herr talman! Jag är mycket glad över försvarsministerns besked beträffande Viggenprojektet. Det är kanske inte riktigt att säga att jag har ställt mig mycket positiv till Viggenprojektet. Produkten tror jag nog man kan säga att det inte är något fel på; vad jag har varnat för är att satsa 1500 miljoner kronor på utvecklingen av en ny flygplanstyp utan att veta om man har råd att köpa ett tillräckligt antal, eftersom man i så fall får en så hög kostnad per plan. Detta i sin tur gör att man inte får en riktig avvägning inom totalförsvaret. Jag vill inte påstå att min oro på denna punkt är helt försvunnen, herr försvarsminister. Men jag är glad över att försvarsministern så klart uttalat att han betraktar det som önskvärt att en försäljning av Viggen till intresserade lämpliga länder kan komma till stånd. Det betyder att vi kan göra besparingar på flera hundra miljoner kronor. Det är en avsevärd skillnad om serieproduktionen blir så liten att priset per plan totalt blir 20 miljoner kronor eller om man har möjlighet att genom större serieproduktion nedbringa det till 12— 13 miljoner kronor. Det besked herr försvarsministern gav är jag alltså utomordentligt till freds med. Sedan skall jag, herr talman, nöja mig med ytterligare en kommentar, eftersom herr Ståhl redan tagit upp en del av de frågor jag tänkte beröra. Jag skulle vilja säga några ord om vem det är som splittrar. Herr Bohman var vänlig nog att göra en liten antydan om att det var mittenpartierna som splittrade. Vad som hände är ju inte någon hemlighet; från mittenpartiernas sida gjordes ett utkast till utredningsdirektiv, och det hakade högern på. I slutskedet i höstas — vilket också sagts här från talarstolen — förklarade vi oss från mittenpartiernas sida beredda att diskutera ytterligare besparingar i detta projekt; det var inget bud, utan det var avsett att vara ett underlag för våra resonemang. Vad fanns det då för anledning att begära ny ÖB-utredning om det förslag vi redan hade? Vi ville ju se ytterligare alternativ för att få ett fylligare underlag. Nej, herr Bohman skall nog vara litet försiktigare med sina uttalanden på denna punkt. Hans funderingar kan ju också leda till den lilla motrepliken — som jag inte tycker helt saknar relevans — att de som talar om splittring kanske borde tänka på egna avoch inhopp och en del annat. Problemet att komma överens i försvarsutredningen ligger ju i svårigheterna att finna en linje som går någonstans mellan regeringspartiets politik, som kännetecknas av plötsliga utspel, och högerns extrema ståndpunkter. Det man ofta möter från högerhåll, i pressen och på annat sätt, att högern skulle ha något slags monopol på försvarsviljan eller att man inte är försvarsvän om man inte svär på varenda siffra som militära myndigheter anger i sina anslagsäskanden, det ger jag inte mycket för. Det är på tiden att vi gör oss kvitt den sortens resonemang. Avvägningen inom försvaret får göras med litet vidare perspektiv och med hänsyn tagen till litet mer allmänna synpunkter. Jag hoppas att vi inte behöver fortsätta diskussionen om vem som splittrar. Jag förmodar att det är vi i mitten som får bli något slags riktningsvisare om det skall bli möjligt att nå en överenskommelse med bred anslutning. Försvarsministern har alldeles rätt i att vårt försvar, eftersom vi inte satsar på polarisubåtar och liknande, inte står på en extremt hög teknisk nivå och att vi måste beakta detta. Det är också mitt skäl för att vi inte skall anskaffa några kärnvapen. Vi skall inte försvaga vårt konventionella försvar. Men jag skulle också vilja säga att när vi bedömer de kostnader vi lägger ned på försvaret, så får vi också beakta att vi är ett litet folk i ett vidsträckt land. Våra landgränser och våra kuster är långa. När vi bedömer våra försvarskostnader måste vi därför se frågan i ett territoriellt perspektiv på ett helt annat sätt än vad vissa stormakter behöver göra.
Herr talman! Jag skall här inte ingå på försvarsutredningens överväganden och framtidsbedömningar utan i stället försöka hålla mig till dagens ämne, som faktiskt är budgeten för nästa år. Där har mittenpartierna lagt förslag, som innebär förstärkningar på sysselsättningssidan inom viss försvarsindustri. Detta menade försvarsministern är relativt onödigt; det går att sysselsätta industrierna med de beställningar som regeringen föreslagit. Men då vill jag poängtera att man inom berörda industrier trots regeringens åtgärder ändå är orolig inför situationen, kanske inte för den närmaste framtiden men väl inom en näraliggande framtid.

Och det är den planeringen som nu rubbas. Berörda industrier måste då vidta omdispositioner, som i vissa fall leder till friställanden av arbetskraft. Särskilt bekymmersamt är läget för specialister av olika slag. Vad sedan gäller de prutningar på civilförsvarssidan som försvarsministern omnämnde och som. har avgjorts tidigare av riksdagen vill jag säga att våra förslag visserligen avvek från regeringens men att bakom detta inte i och för sig låg någon politik utan att det var en avvägningsfråga. Vårt alternativ till militär försvarsbudget med en högre anslagsnivå motsvaras av prutningar på andra håll än inom totalförsvaret. Det är en total avvägning i vårt budgetalternativ som möjliggör våra förslag till något högre utgiftsram för försvaret.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten om vad som har förekommit i utredningen. Det meningsutbytet får de ledamöter av kammaren som tillhör försvarsutredningen fortsätta. Jag vidhåller emellertid min tidigare bedömning av vad som hände där. Sedan sade jag inte, herr Bohman, att högern radikalt har ändrat ståndpunkt, utan jag sade att högern måste radikalt ändra ståndpunkt, om det skall bli möjligt att än en gång nå samförstånd i försvarsfrågan. Vi har under ett antal år följt vissa principer för försvarets utbyggnad. De viktigaste har varit att försvarskostnaderna reellt skulle få stiga med 2,5 procent per år, att full kompensation skulle utgå för prisoch lönestegringar och att vissa ting skulle ligga utanför de s.k. militära ramarna. Under den tid som denna ordning rått har vi självfallet byggt upp ett allt starkare försvar. Men menar herr Bohman nu att man inte kan tänka sig att någon gång bryta denna ordning — som ju innebär en ständig förstärkning, eller skall vi kalla det militär upprustning? Menar herr Bohman att sedan vi en gång har kommit överens om behovet att förstärka försvaret och att vi skall göra det enligt vissa principer, skall vi vara bundna av det för all framtid? Naturligtvis inte! Och om man vill göra en ändring, om vi vill bryta av upptrappningen, så är ju tillfället att göra det när den försvarsperiod som partierna varit ense om utgår. Den senaste har varit fyraårig, och den har inneburit en väsentlig förstärkning av försvaret. Nu anser vi inom det socialdemokratiska partiet och inom regeringen, att det statsoch samhällsekonomiska läget och dessutom det internationella läget ger oss möjligheter att säga: Nu har vi ett starkt försvar. Det finns ingenting, särskilt när vi sitter illa till ekonomiskt, som säger oss att vi behö ver fortsätta förstärkningarna. Vi kan bevara den nuvarande styrkan; det är vad det nuvarande läget kräver. Jag kan inte se annat än att detta är en helt rimlig ståndpunkt, som herr Bohman nog får respektera. Herr Bohman säger att det värsta är att vi ger sken av att detta förslag har tillkommit efter sakliga överväganden och inte är ett politiskt, taktiskt grepp. Det är ganska oförsynt av herr Bohman att föra fram denna insinuation, när han dessutom vet att kammarens två andra borgerliga partier i stort sett står på samma ståndpunkt som socialdemokraterna. Det är herr Bohman som är ganska ensam om sin mening i försvarsfrågan. Jag skall inte vidare gå in på frågan om den nya avvägning mellan det militära och det civila försvaret som skymtat i motioner och ställningstaganden från folkpartiet och centerpartiet. Jag tror inte att det kanske har varit fråga om en medveten avvägning. Men herrarna skall komma ihåg att det är svårare att vinna förståelse för anslagshöjningar till de civila delarna av totalförsvaret än det är att vinna förståelse för de militära. Det är inte många människor som anser att det är nödvändigt att vi arbetar med problem som rör beredskapssjukhus, vilka kostar en del pengar, att vi sysslar med lagringspolitik, att vi utbildar oss i självskydd o.s.v. Det är inte särskilt populära saker. När vi som arbetar med frågorna ändå vinner förståelse inom regeringen för anslagsökningar på dessa punkter, känns det litet egendomligt att man från borgerligt håll just kastar sig över anslagen till dessa ändamål och vill ha fram en annan avvägning. Jag förstår inte alls herr Ståhls resonemang om principerna för den framtida försvarsutbyggnaden, som ju är föremål för offentlig debatt. Det kanske viktigaste bidraget återfinns i de socialdemokratiska direktiven för ÖB-utredningar. Hela den problematik som gäl ler expertutredning om en ny typ av försvar finns där punkt för punkt. Herr Ståhl har väl läst denna skiss? Det är klart att om denna skiss skulle bilda grund för nya principer för försvarsutbyggnaden, får vi en annan avvägning mellan t.ex. olika vapensystem, mellan försvarsgrenarna. Det är ju dessa som jag har uttalat mig om — inte slarvigt utan medvetet och bestämt. Det står alldeles klart uttryckt, att vi kanske tvingas att inrikta oss på ett försvar där de dyraste delarna eventuellt inte får plats. Och de dyraste delarna är ingredienser 1 det som vi kallar för periferiförsvaret. I direktiven står bestämt angivet: » Vid försvaret mot kustinvasion prioriteras området inom och nära vår kustzon. Försvaret utformas härvid så att dubbleringar av attackflygets funktioner undviks.» Det är detta jag har uttalat mig om. Har herr Ståhl inte förrän nu uppfattat att dessa tankar och idéer finns med i den socialdemokratiska försvarspolitiken, finner jag detta högst betänkligt, och jag ber herr Ståhl att i så fall läsa direktiven, som ju herr Ståhl har tillgång till.

Herr talman! Jag är ledsen att jag citerade försvarsministern fel, ty det gjorde jag. Försvarsministern sade faktiskt att vi måste radikalt ändra ståndpunkt, om det skall bli enighet. Nu är det ju ingen skillnad i sak, ty om det nu för att nå enighet krävs, att vi skall radikalt ändra ståndpunkt och vår ståndpunkt motsvarar det som tidigare gällt, måste detta innebära att det är någon annan som radikalt har ändrat ståndpunkt. Jag har inte gjort gällande — det framgick väl alldeles klart av mitt anförande — att vi skall ha samma försvar i alla tider. Vi skall tvärtom tid efter annan ompröva vårt försvar och försöka skaffa oss det som ger bästa möjliga effektivitet för de resurser som försvaret får. Vad jag kritiserat är det sätt på vil ket nytänkandet har aktualiserats. Jag skall inte gå tillbaka till vad som inträffat, men jag skulle vilja tillägga, att om man skall införa ett nytt försvarstänkande, så kan man inte göra det över en natt. Det krävs en lång övergångstid, så som vårt försvar är konstruerat med den rullande långtidsplaneringen. Man skall också öppet redovisa vilka konsekvenserna blir. Ingen kan beskylla oss för att ha varit inkonsekventa i vårt försvarstänkande. Det var närmast på den punkten jag ville hyfsa diskussionen, eftersom det nu hävdats att vi drivit en alldeles speciell »extrem» linje i frågan. Försvarsministern vidhåller tydligen att det internationella läget ger oss möjligheter till nedskärningar. Jag bestrider att det internationella läget är sådant att det ger oss möjligheter att dra ned försvaret. I försvarsutredningens egna undersökningar och i den säkerhetspolitiska studie, som gjordes på försvarsutredningens uppdrag, konstaterades — och ingen i försvarsutredningen reste någon invändning på den punkten — att spänningen i världen snarare hade ökat, att motsättningarna mellan stormakterna snarare var större än vad de hade varit tidigare. Jag har i och för sig ingenting emot att stå ensam — tvärtom många gånger. Men jag tror inte att jag är ensam inom oppositionen då det gäller att bedöma orsakerna till det socialdemokratiska utspelet i försvarsfrågan. Och det är väl ingenting att skämmas för att man av politiska skäl byter ståndpunkt. Men vad jag reagerat mot är att man skyllt på icke bärande sakliga motiv när man intagit en ny ståndpunkt. Herr Eliasson i Sundborn begav sig plötsligt från denna talarstol ut på torget, skulle jag vilja säga. Det var onödigt — hade herr Eliasson hört upp på vad jag sade skulle han inte ha behövt göra det. Och att påstå att den ståndpunkt vi intagit i försvarsfrågan är »extrem» är, milt sagt, överord.

Herr talman! Det är tre ting jag vill konstatera innan jag lämnar denna debatt. Det första är att samtliga de partier, vilkas representanter här tagit till orda, har hållit alla möjligheter öppna för att även i år söka nå fram till ett enigt förslag i försvarsfrågan. Det andra är att — i varje fall från mittenpartiernas sida — utrikespolitiken inte vid något tillfälle använts som argument för en ändrad ståndpunkt i försvarsfrågorna. Vi har exempelvis inte sagt någonting om förändringar i läget utanför våra gränser. För det tredje har jag varit med och gnuggat och läst vilka direktiv den socialdemokratiska delen av försvarsutredningen har lämnat för experternas utredning. Detta är en sak. Men det är en helt annan sak när försvarsministern vid samma tidpunkt gör dessa ord till sina, vilket jag inte väntat. Vad jag har karakteriserat som slarvigt är att man låter en bred allmänhet få intrycket att detta är den inställning chefen för försvarsdepartementet har innan utredningen av detta stora och svåra problem ens har börjat. Min karakteristik förefaller mera befogad nu än första gången jag använde den.

Herr talman! Herr Bohman sade att jag liksom »uppträdde på torget». Menar herr Bohman att det inte är så noga när man talar till allmänheten, eller vad menar han? Är det så högern värderar = vardagsmänniskorna?

Det hade dittills inte varit fråga om några bud utan om alternativ för de militära myndigheternas utredning. Kvar står i alla fall detta problem, som jag inte tror att man kan bortse från, att möjligheterna att nå enighet i försvarsfrågan — det är vi alla på det klara med — underlättas inte av det plötsliga utspel som regeringspartiet gjort. Samma sak gäller en del yttringar som förekommit på högerhåll. Vi får, som herr Ståhl sade, hoppas att vi så småningom skall kunna resonera oss fram till enighet. Försvarsministern ville ju också betona att det inte var något av de i utredningen representerade partierna som ifrågasatt en nedskärning. Som jag många gånger framhållit från denna talarstol måste vi dämpa försvarskostnadsstegringen. Det vore värdefullt om vissa inte framställde varje sådan tanke som en tanke på att riva ned försvaret. Det behövs litet mer nyanserad diskussion på en del håll.
Herr talman! Jag måste fullfölja diskussionen med ett par ord till herr Ståhl. Jag har inte ställt mig bakom och accepterat denna inriktning av försvaret som ett faktum, Jag har sagt att vi vill ha en utredning och att vi har tid därför. Om någon tidning sedan påstått att det är min uppfattning, är det en annan sak. Att jag är inne på sådana tankar är alldeles tydligt, men vad som är väsentligt är att vi vill ha dessa frågor utredda. Jag skall ge herr Ståhl bakgrunden eftersom han själv är med på det som är grundläggande för denna syn. I de direktiv som utgått till ÖB är mittenpartierna och socialdemokraterna eniga om vissa gemensamma utgångspunkter. Det är dessa utgångs punkter som är så väsentliga och jag ber, herr talman, att få läsa upp ett par meningar därur. » Vårt nuvarande försvar bygger i väsentlig utsträckning på de principer och strategiska bedömningar som ligger till grund för 1958, 1961 och 1963 års försvarsbeslut. Den internationella situationen och hotbilden för vår del har emellertid undergått relativt stora förändringar sedan dessa försvarsbeslut fattades», säger bl.a. herr Ståhl. »När de för den senare utvecklingen av försvaret grundläggande utredningarna gjordes år 1957 byggde t.ex. Förenta staternas doktrin fortfarande på att varje aggression skulle mötas med massiv vedergällning. Det bedömdes möjligt att Sovjetunionens doktrin och stridskrafter skulle komma att utvecklas på samma sätt. Mot denna bakgrund angavs i ÖB 57 bl.a. "att flygoch fjärrvapenanfall med användning av atomvapen framstår som en allt farligare betvingelsemetod” och att denna i vissa lägen bedömdes kunna användas mot oss. Utvecklingen synes emellertid i väsentligt avseende ha förändrats, vilket även framgår av ÖB 65. Begränsade krig och särskilda typer av konflikter i ett oklart område av fred och öppet deklarerade krig har fått ökad aktualitet. Det finns också tecken som tyder på att Förenta staterna och Sovjetunionen eftersträvar en ökad grad av avspänning.» Sedan kommer man in på att dessa förändrade förhållanden, framför allt det förändrade doktrintänkandet hos stormakterna, kommer att påverka vårt försvars sammansättning. Där har socialdemokraterna sedan pekat på hur man i varje fall utredningsmässigt skall försöka få fram ett försvar, där avvägningen blir annorlunda mellan olika vapensystem och där man pekat på att det inte är säkert att vi kan få plats med alla dyra vapensystem i ett sådant försvar. Därför har frågan ställts om hur mycket vi har råd att avdela för vårt perifera försvar. Dessa frågor är ställda. De är väsentliga, centrala i den diskussion som också pågår, och jag kan försäkra herr Ståhl att de kommer att bli mycket centrala också i den försvarsdebatt som kommer när försvarsutredningen av ÖB har fått de utredningar som är beställda.
Herr talman! Eftersom jag är den ende kvarvarande replikberättigade deltagaren i detta avsnitt av debatten, begärde jag ordet för att inte bara för mig själv utan även för övriga deltagare framföra en viss tillfredsställelse över att försvarsministern i dag givit uttryck för en mera nyanserad uppfattning i fråga om utformningen av det nya försvaret. Hans föredrag i Folkets hus den 14 januari, som jag och en annan ledamot av försvarsutredningen åhörde, var helt annorlunda uppbyggt än den slutliga utformningen av de utredningsdirektiv som <socialdemokraterna sedermera gav till ÖB. Jag tror att en viss tillnyktring ägt rum, För min del tycker jag att det bara är tacknämligt att vi nu på det sättet fått frågan till ett utredningsalternativ utan att man i förväg har bundit sig för alltför bestämda uppfattningar.

Herr talman! När vi försöker utspana vad mänskligheten har att vänta sig rör vi oss i en mycket bred sektor mellan å ena sidan den nukleära tillintetgörelsen och å andra sidan huruvida mänskligheten kommer att utnyttja de vetenskapliga och tekniska resurserna för att skapa hyggliga förhållanden.

De årliga investeringarna i militär materiel i vårt land har tillfört rustningsindustrin stora vinster — jag har påpekat det tidigare i samband med den diskussion som vi förde om förstatligande av den svenska krigsindustrin. Delar av dessa resurser, som har bundits till upprustning, kunde enligt min mening ha använts till en aktiv, internationell biståndspolitik och även till sociala förbättringar. Den försvarsordning vi har är dyrbar och orealistisk. En ny, realistisk målsättning för Sveriges försvar måste därför framtvingas. Med denna som utgångspunkt kan man stoppa militariseringen och deltagandet i kapprustning och ersätta detta med nedrustning i förening med aktiv neutralitetsoch fredspolitik. Den svenska försvarsorganisationen bör bygga på allmän värnplikt men med ett vidgat hänsynstagande till enskilda och grupper som ej önskar vapenutbildning. Dess uppgift bör vara att förbereda och möjliggöra en uthållig, omfattande och effektiv kamp mot en eventuell framtida ockupationsmakt. Den gränsbevakning, som det åvilar ett neutralt land att upprätthålla, kan ej ges den orealistiska uppgiften att slå tillbaka ett stormaktsangrepp, men den skall genomföra polisiär bevakning av luftrum, landgränser och territorialvatten. En förändring till en vapenteknisk och kostnadsmässig nivå som motsvarar dessa uppgifter bör omedelbart inledas. En sådan ny målsättning förutsätter en ny orientering av hela försvarstänkandet och en försvarsledning som såväl centralt som lokalt står under de folkvalda organens mera direkta kontroll. Total avrustning anser jag endast kunna genomföras i anslutning till en internationell avrustning. Givetvis bör dock varje land genom initiativ och genom att åtminstone i viss mån gå före påverka utvecklingen i denna riktning. Det militära försvaret — det har betonats tidigare — måste alltmer ses som en krympande del av säkerhetspolitiken. Till de mera betydelsefulla delarna av ett lands säkerhetspolitik hör numera utrikespolitiska initiativ, internationella biståndsinsatser, mellanfolkligt samarbete på olika nivåer samt ekonomiskt och psykologiskt försvar. Jag skulle därför, när denna fråga diskuteras, vilja ställa den tanken i förgrunden att vi genom omorganisering skall försöka uppnå besparingar, som vi bör använda till ökat u-landsbistånd och sociala förbättringar här i landet. Den produktionskapacitet som blir disponibel när rustningsbeställningar bortfaller kan möjliggöra betydande leveranser till eftersatta länder av maskiner för produktionsändamål, transportfordon, teknisk apparatur o. sS. V. Säkerhetspolitiken måste kombineras med en utrikespolitik som aktivt stöder alla nedrustningsinitiativ på det internationella planet. Till de åtgärder som bör främjas hör överenskommelser om kärnvapenfria zoner, neutralitetsförbund, rustningsbegränsande åtaganden, upplösning av militärpakter, avskaffande av militärbaser på andra länders territorium, bortdragande av trupper i andra länder, provstoppsavtal, förbud mot kärnvapen och förstörelse av kärnvapenlager. Allt i den vägen som kan göras inom eller utom Förenta Nationernas ram bör den svenska regeringen sträva efter. För att FN skall kunna fungera effektivare måste en ytterligare konsolidering komma till stånd, främst i två avseenden: universalitet och efterlevnad av stadgan. Den svenska <:neutralitetspolitiken måste fullföljas med inriktning på att skapa ett nordiskt neutralitetsförbund. Ett nedrustat Norden i kombination med ett demilitariserat Tyskland och ett i övrigt nedrustat och kärnvapenfritt Centraleuropa skulle kunna utgöra ett viktigt steg mot en internationell avspänning. Naturligtvis måste hela den svenska försvarsfrågan ställas in i detta internationella eller åtminstone europeiska sammanhang. Det sades redan i trontalet i början av detta år att det förelåg vissa tecken till avspänning i Europa. Enligt herr Bohman har ingen förändring skett; jag har med viss förvåning lyssnat på hans polemik mot den tes som fanns uttryckt i trontalet. Med utgångspunkt i att läget i Europa är bättre bör Sverige överge den försvarsordning som vi haft under hela efterkrigstiden. Den nuvarande försvarsordningen går i stort sett tillbaka till det läge som rådde när USA:s utrikespolitik som sin l1edande doktrin hade den massiva vedergällningen. Det råder inga tvivel om att dessa strategiska idéer tidigare starkt influerade den svenska militära ledningen och att de har kommit att påverka den militära målsättningen, en målsättning som blir alltmer föråldrad och därför starkt kritiseras i alla delar av världen. Målsättningen för vårt svenska försvar bör vara att möjliggöra en uthållig kamp mot en eventuell ockupationsmakt och att upprätthålla ett gränsskydd. Nedrustning till en nivå som motsvarar den målsättningen borde kunna inledas redan nu. Det är att beklaga att försvarsutredningen inte kunnat redovisa något resultat i dag. Det var planerat att utredningen nu skulle ha varit färdig med något arbete.

Det står i direktiven att något av arbetet skulle vara färdigt till denna vår. Det blev inte färdigt på grund av herr Bohmans och herr Virgins beteende. Jag vill uttrycka mitt missnöje med att försvarsutredningen tog hänsyn till detta avhopp. Som jag ser det borde det faktiskt ha varit lättare för försvarsutredningen att arbeta utan dessa ledamöter. De gick ju ur utredningen frivilligt. Jag förstår inte varför man måste — om uttrycket i detta sammanhang tilllåtes — när man blir av med dessa lik i lasten, avbryta sitt arbete. Då förelåg ju de verkliga förutsättningarna att påskynda arbetet. Så gjorde man dock inte. Det må vara tillåtet för en representant för ett parti som inte är företrätt i försvarsutredningen att i detta sammanhang uttrycka några önskemål rörande denna utredning. Det första av dessa önskemål är att utredningen borde avvisa varje tanke på svenska atomvapen. För det andra borde utredas under vilka former en kärnvapenfri och militärt uttunnad zon i Norden bör kunna förverkligas. För det tredje bör man ta sikte på en helt ny försvarsordning. Jag skall inte ta upp tid med att citera direktiven, men i dessa ger departementschefen full täckning för en helt ny försvarsordning, åtminstone enligt min tolkning. För det fjärde bör formerna för ett icke-våldsförsvar utredas. För det femte bör ett helt nytt system av civil kontroll över alla försvarsanordningar införas. För det sjätte borde man bearbeta frågan om en väsentlig förkortning av värnpliktsutbildningen. För det sjunde väntar jag mig att försvarsutredningen föreslår att alla repetitionsövningar inställs. Man bör i varje fall pröva den frågan när läget är så pass avspänt som det är i Europa just nu. Det är ju faktiskt så, att spänningssfärerna har förflyttats till andra världsdelar, även om det naturligtvis också föreligger spänning i Europa. Jag skall inte närmare gå in på det värnpliktiga manskapets ekonomiska och sociala förhållanden. Det föreligger ju förslag till förbättringar för manskapet. Jag vill bara säga att de är otillräckliga vad beträffar både värnpliktslön och familjepenning. Det vore också önskvärt att försvarsutredningens förslag resulterade i en klarare bestämning av att var och en som av etiska eller andra skäl motsätter sig militärtjänst skall få rätt att välja civilt arbete, inbegripet hjälpinsats i u-länderna. Jag tror att det är värdefullt. När det gäller de olika alternativen har ju herr Bohman talat för alternativ C i försvarsutredningen, vilket innebär, att vi fram till 1972 skulle få en ökning av militärkostnaderna på i runt tal 2,5 miljarder. Det är mycket anspråksfullt att, som herr Bohman gör, fastställa att Sveriges behov i militärt avseende motsvarar exakt den kostnadsram för de militära utgifterna som högern vill fastställa. Hur vet herr Bohman det? Jag måste säga att man är inte lite förmäten när man betraktar varje förslag som är annorlunda än högerns som uttryck för en avsikt att rasera vårt lands nationella försvar. Jag vill för mitt partis vidkommande och för min egen del uttrycka den meningen att vi inte är emot ett militärt skydd för vår neutralitet, men vi vill ha ett militärt skydd annorlunda än det nu är utformat. Inget parti i försvarsutredningen anser att man skall minska försvarsutgifterna, säger försvarsministern. Nej, det är riktigt. Det parti som vill att man skall minska försvarsutgifterna står tyvärr utanför försvarsutredningen. När försvarsministern gör ovannämnda konstaterande, har man ju anledning att beklaga att vårt parti inte är representerat i utredningen. Vidare säger försvarsministern att inget parti vill försvaga värnkraften.

Jag kan nämligen inte tänka mig att de stora organisationerna, exempelvis Landsorganisationen, skulle kunna vilja vara med om militärutgifter av sådan storlek som herr Bohman och högern i allmänhet förespråkar. För min del tycker jag det är själv klart att den automatik, som har legat till grund för hittillsvarande militäranslag och höjningar av dessa, nu måste definitivt brytas. Det talas om långsiktig planering, och det är väl riktigt att man på detta område måste ha en långsiktig planering. Det egendomliga är bara att all långsiktig planering i försvarsfrågan har gått ut på höjda militäranslag. Varför finns det inte en planering som är flexibel på så sätt att man planerar en successiv sänkning av militärutgifterna? Jag är inte alldeles ensam om att förespråka en sådan planering, ty denna tanke har även uttryckts av ledamöter i denna kammare som inte tillhör mitt parti. Statsministern var också inne på långtidsplaneringen och framhöll att det är en försvarspolitisk filosofi att långtidsplanera. Jag skall ansluta mig till tanken på långtidsplanering därest man i denna inbegriper det momentet, att vi måste få till stånd en successiv nedrustning. Enligt min mening finns det också täckning härför i direktiven där det står att vi skall utforma en försvarsorganisation, så att vi snabbt kan anpassa oss till en internationell nedrustning. Jag är helt övertygad om att herr Bohmans ståndpunkt inte innehåller någon av dessa tankar. Jag vill också kommentera herr Eliassons i Sundborn anförande. Han sade att vi skall ha ett försvar som är krigsavhållande för en stormakt. Det är klart att alla önskar detta, men det är mycket svårt att fastställa vad som i det ena eller andra läget är mest krigsavhållande. Vi kan bara diskutera, vilket alternativ som kan anses mest sannolikt och kommer egentligen inte längre än till gissningar. Jag skulle emellertid vilja framföra en synpunkt härvidlag. Det finns många exempel på hur militärt vanetänkande och felaktig organisation mycket snabbt kan leda till militär katastrof även om investeringarna i försvaret varit mycket stora. Jag kan som exempel nämna Maginot-linjen un der andra världskriget. Omvänt har vi sett prov på att ändamålsenlig organisation och taktik kan ge utomordentliga resultat även om militärutgifterna varit mycket låga. Exempel härpå har vi från Jugoslavien, Algeriet, kanske Vietnam och många andra länder. Det är fel att låsa denna debatt vid frågan om hur mycket det skall kosta, ty det gäller inte bara pengar utan hela den försvarsorganisation som skall utarbetas. Det har sagts att ett gerillaförsvar inte är någonting att tänka på för Sveriges del. Det är framför allt herr Eliasson som i dag har varit inne på denna tanke, men jag är inte så säker på att han har rätt. Det är möjligt att man i framtiden måste tänka sig en kombination mellan i viss utsträckning konventionellt försvar och i huvudsak gerillaförsvar.

Jag förutsätter att alla är på det klara med att det är mycket svårt att försvara vårt lands gränser. Vi vet att första och andra rangens militärmakter inte klarade ett sådant försvar vid anfall från stormakter under andra världskriget. Kanske är det inte så många som drömmer om att Sverige skulle kunna göra det heller. Däremot kan både ett litet och ett stort folk i längden göra livet odrägligt för en ockupant. Det är därför som jag snarare är för ett gerillaförsvar, även om man i ett sådant försvar kan diskutera vissa konventionella inslag. Herr talman! Får jag till sist säga ett ord om Viggenprojektet. Jag är minst sagt tveksam, mer tveksam än vad herr Eliasson i Sundborn var. Jag tyckte kanske att försvarsministern var något för självsäker just beträffande detta projekt, men han sade att man i framtiden kanske måste iaktta en större försiktighet vid utläggandet av beställningar hos försvarsindustrin. Jag är helt enig med honom härvidlag. Framför allt får inte ett utläggande av beställningar hos försvarsindustrierna ske med motiveringar, att sysselsättningen där skall hållas vid liv. Detta får icke bli ett argument för en kapprustning; det måste finnas andra skäl för beställningarna. Men vi har haft detta förhållande på grund av att krigsmaterielindustrin är privatägd. Så fort det ryktas om att man skall spara någon krona på de militära beställningarna, så blir det ett förfärligt väsen och en psykologisk krigföring i pressen, som säger att vi då får en stor och omfattande arbetslöshet. Det är också av det skälet som jag och några andra motionärer nu liksom flera gånger tidigare fört fram kravet på ett förstatligande av krigsmaterielindustrin. Jag tror att priset på Viggen kunde bli lägre, om det inte vore en privat krigsmaterielindustri som tillverkade detta plan. Vidare har frågan om att exportera Viggen tagits upp. Det är också en fråga som ger anledning till tveksamhet. Till vem skall vi exportera? Skall Sverige över huvud taget i framtiden vara ett krigsmaterielexporterande land? Jag tycker att den frågan verkligen bör ställas under prövning. Skall vi exportera till neutrala länder, till u-länder eller till länder som förbereder eller redan befinner sig i anfallskrig mot andra länder? Detta är svåra frågor, och jag tror att det är särskilt svåra för ett land som proklamerar en strikt neutralitet. Jag är överens med försvarsministern när han säger, att om vi skall ha ett sådant här plan, så kan vi inte framställa det i samarbete med andra länder. Det är mer en principiell fråga för oss som neutralt land att ha detta plan som en egen produkt, menade han. Men så mycket större blir betänksamheten mot tanken på att exportera Viggen till andra länder. Det är ju riktigt att det därigenom blir billigare, men då måste mar. också ha med i funderingarna: Til: vem är det man avser att exportera? Herr talman!

Herr talman! Så länge detta var en debatt mellan hans excellens statsministern, chefen för försvarsdepartementet och de herrar som sitter i försvarsutredningen var jag förfärligt tveksam att ta till orda. Jag kände mig djupt osakkunnig i de specialiteter som dessa herrar talade om, ja, jag kände mig som någonting av en katt bland hermeliner i detta sammanhang. Herr Janssons nyss hållna anförande har emellertid givit mig nytt mod. Bland de ting som aldrig upphört att förvåna mig är detta att samma kretsar här i landet, som med största möjliga röststyrka hävdar att vi måste föra en alliansfri utrikespolitik syftande till neutralitet i krig, också hävdar att denna utrikespolitik skall vara billig. Nuvarande försvarskostnader, säger man, är för höga. Det förefaller mig — jag betonar att jag är amatör på detta område — som om det funnes något i dessa två teser som inte riktigt stämmer överens. Jag skall inte ta upp någon debatt om önskvärdheten av att vi kan fortsätta med vår alliansfria linje; jag tror att det finns en rad skäl som talar för att den linjen är riktig, och jag tror inte att vi har skilda uppfattningar om det. Men jag vill bestämt hävda en sak, och det är att den sortens utrikespolitik av naturen är dyrbar. Det måste vara utomordentligt mycket mer betungande för en liten nation som vår att försöka klara sig själv på försvarets område än att delta i en allians med mäktiga stater som är beredda att tillhandahålla mängder av dyrbar krigsmateriel. Det har ibland sagts att tecken på avspänning nu kan skönjas. Det är möjligen riktigt. Men ingen vet väl i dag om det är en verklig omsvängning till det bättre eller om det bara är tillfälligheter. Jag tror därför att vi gör klokt i att fortfarande räkna med att vi lever i en ond och farlig värld, där ett litet folk, sådant som vårt, om det av egen kraft skall kunna uppnå en något så när acceptabel grad av säkerhet, måste vara berett att göra högst betydande offer. Det sägs ibland också: »Ja men, det har gått bra hittills; vi har lyckats hålla oss utanför de bägge världskrigen.» Det är riktigt, men vi minns väl alla hur det gång på gång i dessa krig uppstod situationer som var förfärligt farliga för oss och då det utöver allt annat ville till ett betydande mått av tur för att vi över huvud taget skulle klara oss. Vi kan väl också tillägga att vår nations möjligheter att överleva som ett fritt folk under båda dessa världskrig berodde på att Amerikas förenta stater kom till europeiska staters undsättning. Jag vet, herr talman, att det är inopportunt att tala om det för närvarande. Frågan om vår alliansfrihet och vår försvarskraft har också något av en' moralisk innebörd. För många människor, inte minst i våra nordiska grannländer, kan Sverige ibland förefalla som ett land vilket vill åka snålskjuts på en militärallians, till vars styrka och kost nader man inte är beredd att lämna något som helst bidrag. Vi vet att den anklagelsen är orättvis. Men för att kunna bevisa hur orättvis den i själva verket är måste vi kunna peka på att Sverige gör högst betydande uppoffringar för att trygga säkerhet och fred i vår del av världen.

Då har vi hittills kunnat svara — jag medger med någon överdrift — att Sverige ensamt bevakar en lika lång gräns österut som hela det övriga Europa tillsammans. En försvagning av vår försvarskraft kan i Europa komma att uppfattas som om vi ville undandra oss naturliga förpliktelser. För att vi skall kunna anses som ett alliansfritt land, vars neutralitet måste respekteras, räcker det inte med att vi själva bedömer det försvar vi presterar som tillräckligt för att i det världsläge, som vid varje tidpunkt råder, skydda vårt territorium till lands, till sjöss och 1 luften. Det viktigaste i sammanhanget är kanske inte vad vi själva tycker utan den uppfattning om vårt läge som man skapar sig runt om i generalstaberna i andra länder. Jag är alldeles övertygad om att specialisterna, alltså de människor som oavlåtligen uppmärksammar och värderar förändringar i risker och styrkeförhållanden, utomordentligt noggrant följer den svenska försvarssituationen. Det är säkert ingen av stormakterna som hyser något intresse av att lägga sig till med någon del av vårt territorium, men uppenbarligen ligger det i vars och ens eget säkerhetsintresse att noga vaka över att här inte uppstår något av ett militärt vakuum, som kan föranleda eller till och med tvinga någon annan makt att i en konflikt utnyttja svenskt territorium. En försvagning av vår potential kan rubba balansen på sådant sätt att det i en given situation kan vara nödvändigt att hinna ockupera delar av det svenska territoriet innan någon annan hinner dit. Förutsättningen för att stormakterna skall lämna oss i fred måste vara att de litar på vår egen förmåga och vår egen kraft och vilja att värja svenskt territorium, Med den försvarspolitik vi fört sedan andra världskriget tror jag man kan säga att de förutsättningarna har varit väl fyllda. Man har litat på vår förmåga och vilja. Huruvida man kommer att göra det även efter det beslut vi väl kommer att fatta om några timmar är jag däremot litet mera tveksam om. Herr talman! En av de frågeställningar som just nu fångar vår uppmärksamhet är huruvida det kan vara möjligt för oss att med bibehållen alliansfri utrikespolitik vinna anslutning till den europeiska gemensamma marknaden. Man kan också leka med ord och med en vändning på hela frågan säga så här: Sveriges möjligheter att i fortsättningen driva en alliansfri utrikespolitik och ta på sig därmed förenade tunga ekonomiska bördor har ett visst samband med att vi får inträde i denna ekonomiska gemenskap. Om vi skulle bli ställda utanför och råka ut för den diskriminering av vår handel som det skulle föra med sig, skulle det under i övrigt vidriga förhållanden betyda att allt större svårigheter uppstår för oss att bära de militära bördor som alliansfriheten förutsätter. De människor utom och inom landet som önskar ett alliansfritt Sverige borde fördenskull med all makt understödja en politik som kunde göra oss delaktiga av den gemen samma marknaden. Jag vill ha sagt detta med adress åt olika väderstreck. Kontentan, herr talman, av mina funderingar är ingenting annat än att så länge vi är eniga om att föra en alliansfri utrikespolitik — och det hoppas jag att vi skall förbli — förutsetts det att vi också förblir eniga om att bära de bördor som följer med en sådan politik. Tyngden av de bördorna kan variera efter de aktuelia riskerna — naturligtvis sett på litet längre sikt. Men det svenska folkets relativa säkerhet får inte bli ett uns mindre än den är för närvarande, Jag undrar, herr talman, om det inte skulle vara värdefullt om vi för det fortsatta resonemanget kunde enas åtminstone så långt.

Herr talman! Jag skall göra några korta reflexioner med anledning av olika inslag i debatten. En del av de inslagen tycker jag har varit ganska hoppfulla; andra kan förtjäna en kritisk kommentar.

Mot den bakgrunden tycker jag för min del att det är ganska överflödigt att på detta stadium söka göra så mycket eller ens någonting alls av de skillnader som kan föreligga mellan de olika undersökningsalternativ som överbefälhavaren har fått i uppdrag att penetrera. Det är också en självklar sak att i det utan tvivel pressade statsfinansiella läge som vi har måste försvaret vara med när det gäller uppoffringar för att komma till rätta med bristerna. Jag går förbi det ändå tydliga förhållandet att en del av detta läge och en del av de bris terna har ett klart samband med den av regeringen förda politiken på olika områden.

Det är klart att jag är medveten om att här betyder det allt vad man inlägger i orden. Men jag anser ändå att dessa uttalanden och en del av de inlägg som gjorts i debatten i dag visar, att det inte behöver vara alldeles hopplöst med en strävan som syftar till ett vittgående samförstånd. Här har alla sitt ansvar.

Så är det naturligtvis. Men det är också så, herr talman, att det socialdemokratiska partiet inte kan göra anspråk på att diktera någon samförståndslösning i försvarsfrågan.

Det är, som jag uppfattar saken, klart att en sådan socialdemokratisk inställning inte kan ligga till grund för någon enighet av större omfattning i försvarsfrågan. Jag skall inte alls gå in på vad det var som inträffade inom regeringskretsen eller inom försvarsutredningen eller i förbindelserna mellan de socialdemokratiska ledamöterna av försvarsutredningen och regeringen under det kritiska skedet i höstas. Det fanns i statsministerns anförande här en viss, tydlig skillnad i förhållande till de synpunkter som tidigare och även i dag har hävdats av försvarsministern. Statsministern underströk kraftigt att det absolut primära för hans ställningstaganden var de statsfinansiella aspekterna och den samhällsekonomiska situationen. Han hade för sin del aldrig, sade han, åberopat någon svängning i det världspolitiska läget som en primär faktor för sitt ställningstagande. Och det är väl ganska självklart att statsministern säger detta, ty motsatsen skulle ju ha inneburit en kontrast till det yttrande som statsministern fällde i Danmark och som omnämnts tidigare under debatten. Hos försvarsministern fanns däremot fortfarande med som en självständig ingrediens — i varje fall i betydligt större utsträckning än hos statsministern — en bedömning av det internationella lägets förändringar. Jag vill för min det ansluta mig till dem som varnar mot att lägga sådana tillfälliga förändringar till grund för ett långsiktigt försvarsbeslut. Det är en sak till som jag nu vill säga med anledning av statsministerns anförande i dag, och jag skall om en liten stund ytterligare återknyta till det anförandet. Statsministern var indignerad — och han är utan tvivel en stor specialist på indignation — över att han blivit beskylld för att det skulle ha varit ett taktiskt moment med i den förändrade socialdemokratiska inställning som hade kommit till uttryck inom försvarsutredningen i höstas och som har framträtt i propositionen nu. Jag vill för min del gärna ta statsministerns försäkran, att den statsfinansiella och samhällsekonomiska bedöm ningen varit det absolut primära, ad notam. Men jag vill gärna tillägga att jag tror att det skulle vara nyttigt för möjligheterna att komma fram mot större enhet i försvarsfrågan om statsministern kunde dämpa sin indignation något i sådana här sammanhang. Jag läste i går kväll för första gången den lilla boken om Alsterdals samtal med hr Erlander. Där finns exempel på anklagelser mot olika oppositionspartier — inte minst mot folkpartiet — för taktiska bedömningar av viktiga politiska frågor. Statsministern har ingalunda själv varit den renlevnadsman i detta avseende som han tidigare i dag beskyllt andra för att inte vara. Jag skall till sist, herr talman, i detta korta anförande nämna ett perspektiv som tidigare knappast har blivit belyst i denna debatt; vid andra tillfällen har det förvisso belysts många gånger. Jag tänker på sambandet mellan målsättningen för försvaret och de resurser det får till sitt förfogande. Jag är väl medveten om att många anklagelser framställts vid skilda tillfällen mot deltagare i debatten, t.ex. representanter för den militära sidan men även mot andra, för missbruk av den typen av resonemang. Jag vill förvisso inte ansluta mig till dem som säger att om vi inte får just detta batteri, dessa sex flygplan eller dessa kompanier — om det nu över huvud taget finns någon som driver resonemangen så hårt — så slås målsättningen över ända. Men jag vill ändå understryka, herr talman, att jag tror att risken för överdrifter av den typen i den försvarspolitiska debatten är mycket mindre än riskerna för överdrifter åt det motsatta hållet. Det är självklart att det är här i riksdagen som såväl målsättningen för försvaret och den därpå byggande krigsfallsplaneringen som försvarets resurser skall bestämmas. Men det är också självklart att man på politikerna måste ställa kravet att det skall finnas ett klart 10ogiskt och sakligt samband mellan mål sättning och resurser.

En sådan uppläggning skulle leda till offer av människoliv och offer av resurser i Övrigt utan att det, om försvaret sätts på prov, finns någon rimlig chans att uppnå den fastställda målsättningen. Jag säger detta därför att här föreligger för oss — som jag nyss antydde — en allvarlig frestelse att föra resonemang av ungefär följande typ. Vi har klarat en viss målsättning bra hittills, även om vi bromsar något nu och är överens om att vi måste bromsa något. Kanske kan vi bromsa litet till, kanske kan vi minska ytterligare en del, men vi vill ändå inte ändra på målsättningen. Det är i det sammanhanget som en särskilt allvarlig aspekt kan läggas på den diskussion som försvarsministern fört här i dag när det gäller begreppen »segt försvar av territoriet» och »periferiförsvar».

ten i dag har, förutom de mera allmänna ord om bibehållande av ett starkt försvar som statsministern fällde, även funnits ett yttrande av försvarsministern som var ganska emfatiskt när det gällde samma sak. Jag kommer inte riktigt ihåg hur orden föll, men jag har ett starkt intryck av att försvarsministern sade att det inte var meningen att försvaga den försvarseffekt vi nu nått. Om jag fattade saken rätt, vore det bra att få en bekräftelse därpå och i så fall var det ett värdefullt uttalande. Jag vill för min del säga att jag inte har den uppfattningen att den proposition som vi nu behandlar fyller de anspråk ett sådant yttrande måste ställa. Men jag vill fortfarande, herr talman, gärna tro att det finns goda möjligheter även denna gång att till slut nå en större samling kring försvarsfrågan. Jag vill också säga att här vilar ett särskilt ansvar på statsministern. Sedan flera år tillbaka har jag vid olika tillfällen försökt betona det särskilda ansvar som statsministern som regeringschef — naturligtvis också försvarsministern — bär för landets säkerhet och försvar. Jag gjorde det första gången i ett politiskt alls inte kontroversiellt sammanhang, då det var fråga om var det samordningsorgan för totalförsvaret, som man då var i färd med att skapa, skulle placeras. Frågan gällde huruvida det skulle placeras i försvarsdepartementet eller om det skulle placeras direkt under statsministern såsom fallet är i t.ex. Norge, bl.a. i avsikt att ge statsministern större möjligheter att följa utvecklingen av dessa mycket viktiga saker. Statsministern ville då visa detta särskilda ansvar ifrån sig. Jag hade anledning att återkomma till samma sak i ett annat sammanhang, som jag inte på något vis nu avser att dra upp debatt om, nämligen Wennerströmaffären. Då var det alldeles tydligt att det hos statsministern hade saknats ett organ av en typ som tillät honom att noggrant följa viktiga säkerhetsfrågor. Jag skulle vilja vädja till statsministern att han använder den auktoritet och de särskilda möjligheter han har för att verkligen söka nå en stor och samlande lösning i försvarsfrågan också denna gång. Jag tror att uttryck för en sådan allvarlig strävan från statsministerns sida är mycket mera fruktbar än olika utbrott av indignation. Jag tror att det skulle hälsas med tillfredsställelse om statsministern ville påta sig en sådan uppgift — låt vara att den självklart inte från början kan vara förknippad med någon speciell bindning vare sig från det socialdemokratiska partiets eller något annat partis sida.
Herr talman! Jag vill gärna kommentera några av de uttalanden som herr Wedén gjorde. Det är riktigt att herr Wedén vid många tillfällen har pläderat för en starkare samordning under statsministerns ledning av försvaret även under fredstid. Det kan naturligtvis ligga en del däri, och jag har heller inte — även om jag har kommit till en annan ståndpunkt än herr Wedén — på något sätt underkänt värdet av det resonemang som han har fört. Jag tror emellertid att den ordning som vi nu har kommit fram till är ganska hygglig.

Jag har en känsla av att den metodiken är effektivare än någon annan form för samordning. Om jag ser hur det är på andra områden där de olika departementens uppgifter går i varandra, t.ex. ifråga om arbetsmarknadspolitiken som också är väsentlig, har jag ändå en känsla av att vi inte kan få någon högre grad av effektivitet genom en sådan teknisk anordning som herr Wedén efterlyser för försvaret. Men jag skall genast ge herr Wedén rätt däri att det finns en skillnad mellan uppläggningen av å ena sidan arbetsmarknadspolitiken, skolpolitiken och andra viktiga delar av vårt arbete och å andra sidan försvarspolitiken, nämligen att i en krigssituation inträder statsministern automatiskt som ledare av det totala försvaret. Därför kan det — jag har sagt det tidigare i en debatt med herr Wedén i andra kammaren — finnas något starkarre motivering för att bygga upp detta kansli i statsministerns kansli. Efter att ha prövat den nuvarande ordningen några år har jag emellertid den uppfattningen att den fungerar bättre än om kansliet vore förlagt hos statsministern. Vi har ett ansvarigt statsråd som har till daglig uppgift att följa dessa frågor; han bär ansvaret för vad som sker. Han rapporterar givetvis till mig, och tjänstegrenschefer har möjligheter att via försvarsrådet ta kontakt med mig när de så önskar och i varje fall minst en gång i månaden. Herr Wedén ansåg också att jag borde ta ett initiativ för att åstadkomma vad han kallade en samlande lösning i försvarsfrågan. Ja, herr Wedén, det har jag gjort åtskilliga gånger. Jag har inte dragit mig undan det ansvaret för att slippa ifrån beskyllningar för taktiska spekulationer. Det var inte mot det som jag spelade upp min indignation, som herr Wedén uttryckte det. Varje politiker får ju finna sig i att han i sitt arbete måste ta taktiska hänsyn. Han vore en dålig politiker om han inte gjorde det. Vad som sårade mig och — misstänker jag — också många andra i kammaren i högerns angrepp var att vi "beskylldes för att på grund av valnederlaget ta hänsyn till kommunisterna. Jag kan inte för mitt liv begripa hur detta angrepp kan vara att bygga upp en samling i försvarsfrågan.

Det var i det sammanhanget som indignationsorkestern spelade upp, och jag tror att det vore mycket nyttigt om flera än jag visade indignation mot högerns metodik; Vad är det vi upplever? Det är att mittenpartierna de facto står på samma linje som vi. Högerns angrepp mot regeringspartiet betyder alltså att ni är i samma fördömelse. Om högerns attack mot oss är riktig och ni följer oss — det gör ni ju i stort sett — innebär det att mittenpartierna är skräckslagna av den förfärlige herr Hermansson och icke vågar ha en egen mening. Om jag turnerar. högerns angrepp mot mig på detta sätt, kanske även herr Wedén blir en aning indignerad och säger: Det var det värsta jag har hört. Så där får man väl ändå inte bära sig åt! Jag tror att det vore ganska nyttigt om också mittenpartierna sade ifrån att sådana insinuationer inte hör hemma i den politiska debatten. Att man beskyller mig för att vid något enstaka tillfälle, undantagsvis, i någon mindre fråga lägga taktiska synpunkter på tingen betraktar jag däremot icke såsom någon förolämpning, och det skall inte herr Wedén göra heller när han blir ledare för folkpartiet. Det hör till kostymen, och han vore en ytterligt dålig partiledare om han ginge upp och sade: Jag har aldrig någonsin i mitt liv tagit taktiska hänsyn! Herr Wedén gör också ett försök att spela ut försvarsministern mot mig. Det går inte. Jag har kanske talat litet för fort och varit litet för häftig och indignerad för att mina ord skulle gå fram, men läs i protokollet, där min idignerade röst är borta! Jag har just läst det, och där finns inte ett ord av vad herr Wedén påstår. Vad jag säger är att det utrikespolitiska läget för mig icke har varit en primär anledning till att inte öka kostnaderna men att jag väl kan acceptera den ofta framförda uppfattningen, att det nuvarande världspolitiska läget icke hindrar sparsamhet med försvarsmedel. Det skall allt vara en duktig analytiker som kan hitta någon skillnad mellan försvarsministerns uttalande och mitt. Båda för vi fram såväl besparingshistorien som det utrikespolitiska läget. Jag har sagt att det utrikespolitiska läget i och för sig inte är någon primär anledning till att handla som vi har gjort men att det inte heller hindrar oss att ta hänsyn till de ekonomiska synpunkterna. Vi är ganska lika varandra i vårt sätt att betrakta dessa ting, försvarsministern och jag.

Herr talman! Jag tyckte inte att statsministerns förklaring av försvarsministerns och sina egna yttranden var så värst lyckad, men jag skall visst läsa protokollet. Statsministern säger emllertid nu att han icke betraktar det utrikespolitiska läget som någonting primärt. Då måste någonting annat ha varit primärt, och detta andra, som var primärt, framhöll också statsministern mycket klart. Hos försvarsministern fanns det en högre grad av parallellism mellan vad det statsfinansiella läget krävde och vad det internationella läget kunde tillåta.

Har man så lätt för att falla i en dylik argumentation skall man vara litet mera försiktig när det gäller omdömen om andra. I övrigt får väl högern svara för sig själv. Jag har här förut sagt att det är alldeles klart att man från högerpartiet inte kan resa några anspråk på att diktera något slags samförståndslösning i försvarsfrågan. Men det kan man inte från det socialdemokratiska partiet heller. Jag har också konstaterat att några ställningstaganden från något partis sida ännu inte har gjorts när det gäller ett nytt långsiktigt försvarsbeslut. Då skall man nog vara försiktig innan man söker ordnar upp olika partier på skilda linjer i ett läge där det fortfarande borde finnas utsikter till att alla demokratiska partier skall kunna komma överens. Herr talman! Jag syftade när jag vädjade till statsministern till att börja med på att jag tror att statsministern har en väsentlig uppgift att fylla, som han kan fylla bättre än någon annan, inom sitt eget parti — jag tänkte inte på kommunisterna — när det inom det socialdemikratiska partiet gäller att skapa en bättre opinion än som uppenbarligen finns för en bredare lösning av försvarsfrågan. Detta var min första avsikt. Om statsministern lyckas med denna uppgift, kan det ögonblick komma när han kan ta initiativ till verkliga ansträngningar att föra partierna samman. Men han bör börja hemma!
Herr talman! Jag vet inte av vilken anledning herr Wedén plötsligt blivit oroad för sammanhållningen inom det socialdemokratiska partiet. Vi har väl visat att det går att föra en aktiv för svarspolitik utan att det innebär någon påfrestning för partiet. Jag begärde emellertid ordet, herr talman, endast för att konstatera att herr Wedén först säger att jag var moraliskt upprörd eller indignerad över att jag hade blivit beskylld för taktiskt spel i försvarsfrågan. Jag går upp och säger: Taktiken är en sak. Jag har inte blivit moraliskt indignerad eller upprörd. Jag har bara blivit förolämpad av det förhållandet, att ledaren för ett av våra stora partier säger att vår politik är dikterad av kommunisterna. Det var det hela. Om detta har herr Wedén inte ett ord att säga. Herr Wedéns replik till mig innehöll ingenting.

Herr talman! Vi är väl alla medvetna om att det inom såväl det socialdemokratiska partiet som andra partier finns olika meningsriktningar. Vi är särskilt väl medvetna om att det inom socialdemokratin finns en bestämd meningsriktning som anser att man ger för mycket pengar till försvaret. Det finns mycket starka försvarsvänner, men det finns också, som sagt, en riktning som anser att försvaret får alltför mycket. Jag sade inte, herr statsminister, att socialdemokratin har fallit undan för kommunisterna. Jag sade att socialdemokratin i denna fråga har tagit stark hänsyn till de radikala, mot försvaret fientligt ställda delarna inom sitt eget parti i rädsla för att dessa grupper skulle lockas av det nyfriserade kommunistiska vänsterpartiet och gå över till det. Det må vara en självbevarelsedrift för alla politiska partier att försöka slå vakt om sina väljare. Det är ingen förolämpande beskyllning riktad mot statsministern eller mot någon annan att göra gällande att man försöker tillgodose intresset att bibehålla ett starkt parti, att hindra en fanflykt åt det ena eller andra hållet. Jag har gjort gällande att sådana här synpunkter i mycket hög grad har varit av görande för det socialdemokratiska utspelet i försvarsfrågan, men att man inte har velat erkänna detta, utan att man hellre har velat åberopa andra motiv som har varit förment sakliga. Det utrikespolitiska läget har från vissa håll starkt understrukits, inte så mycket från statsministerns sida som från annat håll, och den statsfinansiella situationen har också starkt understrukits. Jag tycker inte att man skall vara prinsessan på ärten i så hög grad som statsministern har varit. Det är enligt min mening väl motiverat att man utifrån sina utgångspunkter försöker tillgodose olika strömningar i ett stort parti. Vad jag har reagerat emot är att man inte har velat erkänna det utan har åberopat andra bevekelsegrunder.
Herr talman! Mitt anförande skall verkligen bli mycket kort. Jag vill ännu en gång, eftersom det tycks vara nödvändigt, konstatera, att de beställningar av olika karaktär som har givits överbefälhavaren icke på något vis kan sägas utgöra ställningstaganden av de politiska partierna, och det är vi tydligen överens om. Under sådana förhållanden tycker jag, att vi i varje fall på den punkten skall behålla enigheten. Den enigheten kanske ger oss större möjligheter än om den inte förelåg att uppnå ett mera samlande resultat i de reella sakfrågorna. Sedan skall jag, herr talman, säga, att jag inte förstår herr Erlanders resonemang om indignation och om förolämpningar. Det kanske beror på bristande förutsättningar hos mig. Jag har emellertid en känsla av att herr Erlander under sin långa politiska bana har givit andra minst lika många anledningar till indignation i sådana sammanhang som han själv utsatts för anledningar att bli indignerad.
Herr talman! Vi skall väl inte förvandla denna försvarsdebatt till någon slags indignationsdebatt. Det finns väl ingen anledning till det. Jag skall gärna, herr Wedén, ta upp ett resonemang om innehållet i min utmärkta bok — jag ber att få bidra med reklam för densamma. Jag har inget att ändra där heller. Men det hör inte hit. Jag har alls inte sagt att en politiker icke skall ta hänsyn till taktiska synpunkter. Jag har betraktat som någonting fullkomligt uteslutet att en politiker kan undvika det. Taktiken får emellertid inte bestämma målet för politiken. Man måste ha klart för sig vad man vill, och sedan använder man det taktiska förstånd man har — precis som man gör på en fotbollsplan — att nå målet. Men man får inte låta målet, såsom somliga partier gör, irra ikring runt plan, så att man inte vet vilka som spelar med eller mot. Det är ju den lilla skillnaden mellan folkpartiet och det socialdemokratiska partiet, att det förra har litet svårt att hålla reda på var målet ligger. Jag betonar ännu en gång att jag inte varit indignerad för att jag blivit beskylld för att vara taktiker. Jag skulle önska att jag vore mera taktiker än vad jag är. Men när man diskuterar en allvarlig fråga och säger, att regeringspartiet i sitt ställningstagande icke har de motiv som redovisats, nämligen hänsynen till det ekonomiska läget och viljan ati bevara kontinuiteten i försvaret, utan att det är beroende av kommunisterna, så är det en allvarlig sak. Då tycker jag att, eftersom folkpartiet och centern i stort sett har samma inställning i försvarsfrågorna som regeringspartiet, de också borde vara indignerade och säga: Vad är det för nonsens att högern går omkring och beskyller oss för att ta hänsyn till kommunisterna? Vårt ställningstagande är sakligt. Eller var det inte ett sakligt ställningstagande från folkpartiets och centerns sida? Finns det några andra skäl för er att inta den ståndpunkt ni har valt? Naturligtvis inte, ni har inte ett ögonblick sneglat åt taktiska synpunkter, utan ni har tagit ställning efter mycket moget övervägande och kommit alldeles i närheten av oss, och det tycker vi är mycket bra. Ja, herr Bohman, inte blir det mycket bättre genom herr Bohmans senaste inlägg. Det blev väl ännu klarare av herr Bohmans senaste inlägg att han mera menar att vi är beroende av kommunisterna i försvarsfrågan. Han säger att det rör sig om hänsyn till att vår vänsterflygel i fortsättningen inte skall rösta kommunistiskt! Då är det alltså fråga om rädsla för kommunisterna. Jag hade inte drömt om att herr Bohman menade att jag skulle vara fysiskt rädd för herr Hermansson, att han skulle utöva någon fysisk terror, utan fattade det just så, att han skulle kunna lura till sig röster. Herr Bohman har genom sitt inlägg lyckats att ytterligare stärka det intryck han gav i sitt första anförande, och det är ju bra att behålla samma mening under en hel förmiddag men någon förbättring av beskyllningen blev det ju inte. Jag skall nöja mig med detta och bara ännu en gång betona att jag inte varit indignerad över någonting annat än att man både utåt och inåt beskyller regeringspartiet för att i denna viktiga fråga — trots att vi fört en politik som många gånger sannerligen inte varit populär — plötsligt vara beroende av kommunisterna. Det är alltså bara emot detta som jag velat reagera, och jag tycker att vi nästan skulle kunna få en medborgerlig samling mot högerns taktik i detta fall.

Herr talman! Kommunisterna har nämnts så många gånger i debatten men varken statsministern eller försvarsministern var inne när jag talade. Statsministerns yttrande att socialdemokraterna inte tar några order från kommunisterna vill jag emellertid intyga och beklaga. Den försvarspolitik regeringen fört avviker, vilket framgått av min kritik, ganska mycket från det kommunistiska partiets. Herr Bohman däremot berömde i sitt inlägg socialdemokraterna och sade att han hade haft flera anledningar härtill i denna fråga, men så framlade socialdemokraterna plötsligt det där förslaget i höstas. För min del menar jag att det hände mycket litet i höstas och att det egentligen inte har ägt rum så mycket ännu. Möjligen kan vi förvänta oss att någonting skall ske. Eftersom frågan om taktik diskuterats vill jag säga att jag tycker att statsministern är otaktisk, om han inte tar större hänsyn till den opinion i sitt parti och andras partier som kräver en sänkning av militärutgifterna.
Herr talman! Jag har naturligtvis inte begärt att statsministern skall sätta överbetyg på mitt anförande och inte heller att han skall vara nöjd med vad jag anfört. Tvärtom är det nästan så att herr Erlanders »missnöje är min belöning». Jag har mycket sakligt tagit upp till analys vad som hänt i försvarsfrågan och försökt bemöta ett efter ett av de argument, som framförts av socialdemokraterna själva i debatten. Statsministern hade möjlighet att ta upp en saklig debatt, att diskutera de olika argumenten och att påvisa att jag hade fel i mina slutsatser beträffande våra ekonomiska resurser, det statsfinansiella läget och den utrikespolitiska situa tionen. I stället väljer statsministern metoden att blåsa i indignationstrumpeten och slå sig för sitt bröst och göra gällande att vi sänker debatten till en lägre nivå än den som är vanlig i denna kammare. Statsminister Erlander har ju en obestridlig fallenhet för att tillgripa brösttoner i sådana här sammanhang. Jag har inte sagt någonting som behövde föranleda de våldsamma överdrifter som herr Erlander gjorde sig skyldig till.
Herr talman! Statsministern återkom i sitt senaste anförande till att mittenpartierna enligt hans mening i allt väsentligt intar samma ståndpunkt i försvarsfrågan som <socialdemokraterna. Detta gjorde han sedan vi tidigare under dagens debatt klart påvisat skiljaktigheterna och hänvisat till att det endast föreligger beställning av utredningar hos de militära myndigheterna. Försvarsministern använde själv mycken energi i sitt replikskifte med mig för att betona, att eftersom det endast förelåg en sådan beställning av utredning angående det territoriella ytförsvaret, så hade han inte tagit någon som helst ställning i sakfrågan. Statsministern borde då i logikens namn erkänna att inte heller vi tagit ställning i sakfrågan i och med att vi lagt fram ett utredningsalternativ, som föranlett detta försök till »sammangiftning» av mellanpartierna med socialdemokratin. Slutligen vill jag konstatera, att statsministern fick en allvarlig vädjan från herr Wedén att noga överväga en samlande lösning i detta läge, som ur försvarspolitisk synpunkt ter sig mer kritiskt än på många år. Jag konstaterar att statsministern tyvärr inte ägnade något överdrivet stort allvar eller någon större eftertanke åt denna vädjan.